Herr talman! Peter Persson har frågat mig hur respekten för socialpolitiken ska återupprättas. Interpellanten har också frågat hur jag ställer mig till gräddfiler och avgiftsbelagda tilläggstjänster inom hälso och sjukvården. Jag delar inte Peter Perssons beskrivning av den svenska socialpolitiken. Sedan 2006 har de samlade utgifterna på välfärdsområdet ökat med 45 miljarder kronor i fasta priser. För enbart hälso och sjukvården handlar det om en ökning med över 22 miljarder kronor. Sverige når också mycket goda resultat i internationella jämförelser av social och hälsopolitik. Låt mig ge ett av flera exempel. I OECD:s rapport Review of Health Care Quality: Sweden 2013 framhålls Sverige som ett föredöme för andra länder att ta efter när det gäller äldreomsorg. Rapporten visar att Sverige näst efter Nederländerna lägger mest resurser på äldreomsorgen och att vi har den högsta andelen personal inom äldreomsorgen i förhållande till antalet personer över 65 år. Flera internationella organisationer, bland andra WHO och OECD, jämför olika länders hälso och sjukvårdssystem. I dessa internationella jämförelser av kvalitet och resultat tillhör Sverige i de flesta avseenden de ledande länderna. Låt mig vara tydlig med att det finns viktiga utmaningar inom snart sagt alla välfärdsområden. Men att som Peter Persson påstå att respekten för socialpolitiken har brutits är helt enkelt inte i överensstämmelse med de fakta, den statistik och de internationella jämförelser som finns. Peter Perssons nästa fråga berör så kallade tilläggstjänster inom hälso och sjukvården. Låt mig i detta sammanhang understryka att ett viktigt mål för regeringens hälso och sjukvårdspolitik är att befolkningen ska erbjudas en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet. Solidarisk finansiering och vård på lika villkor och efter behov är grundvalarna för hälso och sjukvårdspolitiken. Skyldigheten att införa vårdvalssystem inom primärvården har på intet sätt förändrat dessa grundvalar. Reformen har däremot resulterat i att patienternas valfrihet har stärkts. Konkurrensverket har i sin uppföljning av vårdvalsreformen konstaterat att reformen kan ses som en relativt lyckad reform med goda förutsättningar att bidra till en fortsatt kvalitetskonkurrens och mångfald i primärvården. Vårdvalsreformen inom primärvården har dessutom inneburit en förbättrad tillgänglighet. Sedan vårdvalets införande har det tillkommit 170 vårdcentraler, en ökning med 17 procent. Endast 1 procent av befolkningen har i dag ett reseavstånd på mer än 20 minuter med bil till närmaste vårdcentral, och 450 000 svenskar har fått en vårdcentral inom fem minuters körtid. Mätningar av patientnöjdhet visar också på en ökande tillfredsställelse med primärvården sedan vårdvalets införande, och det finns ett positivt samband mellan patienternas nöjdhet och graden av konkurrens. Stora skillnader mellan landsting när det gäller kvalitet och tillgång på vård är en utmaning för den svenska hälso och sjukvården. Regeringen arbetar därför efter en strategi för ökad jämlikhet i vården som handlar om att synliggöra och undanröja omotiverade skillnader inom vården. Regeringen är medveten om att vissa typer av med och egenfinansiering av olika typer av tjänster väcker principiella frågor om exempelvis jämlikhet och vård på lika villkor. Med och egenfinansiering av tilläggstjänster är något som förekommer i förhållandevis liten utsträckning i Sverige. Det är komplexa frågor som ytterst handlar om var gränsen dras för det offentligas åtagande. Vissa efterfrågade typer av hälso och sjukvård tillgodoses inte inom ramen för det offentliga eftersom de tangerar friskvård eller utgör tjänster som inte bedöms utgöra medicinskt motiverad hälso och sjukvård, exempelvis vissa åderbråcksoperationer, skönhetsoperationer, vissa hälsoundersökningar och vaccinationer. I flera landsting får patienten själv bekosta denna typ av behandling. Även tjänster där det föreligger ett medicinskt behov kan erbjudas till egenfinansiering om landstingen har beslutat om begränsningar i det offentliga åtagandet. Samtliga landsting har exempelvis infört begränsningar för fertilitetsbehandling, till exempel åldersgränser och en gräns för antalet behandlingar. En annan typ av medfinansiering som ofta benämns co-payment innebär att patienten kan välja dyrare alternativ än vad det offentliga erbjuder mot att betala mellanskillnaden. Statens medicinsk-etiska råd, Smer, arbetar med att belysa i vilken utsträckning olika typer av egen och medfinansiering är förenliga med prioriteringsplattformen och hälso och sjukvårdslagen. Regeringen välkomnar Smers analys och ser fram emot rapporten som publiceras under hösten 2014. Dessutom undersöker Sjukvårdsdelegationen vid Sveriges Kommuner och Landsting för närvarande hur landstingen ska förhålla sig till utvecklingen av medfinansiering och tilläggstjänster.

Herr talman! Tack, socialministern, för svaret på min interpellation! Min interpellation om förslumning av socialpolitiken är mycket principiell. Det handlar om en svensk tradition, ja, en svensk modell skapad av socialdemokrater som i grunden förändrade vårt samhälle. Egentligen handlar det om två framgångsaxlar. Den ena uttrycktes provokativt av Ernst Wigforss, en gång framstående socialdemokratisk finansminister. Han sade: Har vi råd att arbeta? Han gav själv svaret att arbetslöshet är ett oerhört slöseri, och det är inte den enskildes fel. Arbetslöshet är en samhällsfråga, och för att bekämpa arbetslöshet krävs det ekonomisk politik, ökade investeringar, ökad efterfrågan och utbildning. Den andra axeln uttrycktes vackert av Gustav Möller, legendarisk socialdemokratisk socialminister, när han sade: Endast det bästa är gott nog åt folket. Det handlade om att resurser skulle fördelas rättvist. Det skulle inte vara så att den enskilde kände: Det är mitt fel att jag är fattig - jag har dragit en nitlott. Samhällets inriktning var i stället att minska klyftor, inte öka dem, och solidaritet, inte att klara sig själv och egoism. Jämlikhet var målet, och det som jag tror betyder något för ett samhälles friskhet är vilket mål dess ansikte är vänt mot. Fattigpolitiken, som skilde människor åt, drevs bort och ersattes av generell välfärdspolitik: allas rätt till inkomstöverföringar i pensioner, sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring. Utbyggnad av gemensamma verksamheter som skola, vård och omsorg finansierar vi gemensamt och solidariskt, och vi fördelar det efter behov. Ser inte socialministern att detta samhällsbygge i dag hotas i sin grund? Allt färre får del av arbetslöshetsförsäkringen. Den politiska högern formulerar att det är bidrag och att det är fult. Anser socialministern att arbetslöshetsförsäkring är skadlig och att den är att anse som bidrag som binder människor i arbetslöshet? Anser inte socialministern att det finns problem med sjukförsäkringen? I dag i vår gemensamma lokaltidning är det en man som säger: Man får vara stark för att orka vara sjukskriven med de krav som ställs i dag. Anser inte socialministern att vinstjakten i äldreomsorgen skadar? Tycker inte socialministern att barnfattigdomen är en plåga? Anser verkligen socialministern att Silver Life ska få etableras i vår omsorg? Det vill jag gärna ha ett svar på.
Herr talman! Socialdemokraterna har historiskt gjort viktiga insatser för att utveckla socialpolitiken. De senaste åtta åren är det alliansregeringen som, trots en global finanskris som har slagit väldigt hårt i hela Europa och även utanför, har kunnat föra denna stolta tradition vidare och utveckla socialpolitiken på ett sätt som faktiskt framstår som unikt, även om Peter Persson försöker påstå det omvända. Socialdemokraterna måste ha klyftor i samhället, för annars har de ingen politik. Då är det besvärande att titta på den så kallade Gini-koefficienten, det vill säga ett mått på hur man fördelar inkomst i samhället. Om man väger in det sociala skyddsnät vi har och som bekostas av gemensamma skatteresurser har Sverige den minsta spridningen i hela världen. Detta är naturligtvis svårt för Socialdemokraterna att ta in. När alla får det bättre måste man söka med ljus och lykta för att hitta den mest utblottade eller olyckliga personen och peka finger och säga: Titta! Så här blir det när ni bedriver politik! Tyvärr är detta inte sant. Socialministern tar fram fakta från källor som inte är Alliansens egna och visar på att socialpolitiken har utvecklats på ett fantastiskt positivt sätt för hela svenska folket. Det nämndes en socialdemokratisk politiker här, Ernst Wigforss, som har sagt mycket, bland annat att armod är lättare att fördra om det delas lika av alla. Det kanske speglar den socialdemokratiska visionen: Det är inte så viktigt att det går bra för de flesta, utan det är viktigt att det går lika dåligt för alla. Om man drar ut den ideologiska tanken av detta, alltså socialismen, som Socialdemokraterna trots allt bygger på om än i reformerad form, visar det sig att när den prövas i praktiken får vi det kanske ojämlikaste samhället av alla. Där finns det ett litet elitskikt som har det riktigt bra och en stor massa son, just som Ernst Wigforss sade, delar på armodet. Sedan alliansregeringen tillträdde har de svenska realinkomsterna ökat mest i Europa, trots att den globala finanskrisen har svept över oss. Trots att vi är ett litet, exportberoende land har man genom sund finanspolitik kunnat behålla starka och stabila statliga finanser som ger möjlighet till stora reformer på socialområdet. Vi har sett till att folk som arbetar får mer i plånboken, riktat till dem med lägst inkomst. Fem jobbskatteavdrag har varvats med fem skattesänkningar för pensionärer, vilket Peter Persson tycks glömma. De har totalt kostat statsbudgeten 16,45 miljarder kronor. Detta har inneburit att de som har de lägsta inkomsterna på sitt arbete har fått en trettonde månadslön. De pensionärer som har de sämsta förutsättningarna - garantipensionärerna, som vi ofta talar om - har fått en trettonde månadsinkomst. Herr talman! Detta är historiskt. Det har aldrig hänt under socialdemokratiska regeringars tid att man har värnat pensionärernas ekonomi så mycket som alliansregeringen har gjort, och detta trots hotet om finanskris.

Herr talman! Om man tittar på de skattesänkningar som regeringen har gjort kan man se, krona för krona, vart pengarna har gått. Det är fakta. Man kan se att i kronor och ören har mest gått till de rika. De rikaste har fått mycket mer pengar per person än de som har tjänat mindre, och de fattiga har inte fått något alls eller till och med fått det sämre. De som har varit sjukskrivna och arbetslösa har faktiskt fått reella försämringar i sin ekonomi och dessutom större risk att helt bli utkastade från den försäkring som de har betalat till i alla år. Detta är fakta. Miljonärerna har fått mer. Storföretagen har fått mer, men de små har inte fått del av kakan, trots att behoven där är störst. Det är klart att Sverige påverkas av vad som händer i vår omvärld och omständigheter som vi inte styr över, men vi styr själva över vår fördelningspolitik. Även om pensionärerna har fått skattesänkningar har klyftan i beskattning mellan pensionärer och löntagare uppstått under den här regeringen. En beräkning visar att en pensionär i genomsnitt har betalat 100 000 kronor mer än en löntagare under de år som jobbskatteavdragen har funnits. Detta är inte rättvist. Pensionärerna drabbas dessutom av nedskärningar i välfärden. Sänker man skatten når man till slut en gräns där det faktiskt går ut över välfärden: skola, vård och omsorg. Personaltätheten i landsting och kommuner har minskat. Man är drygt 4 procent färre i dag om man mäter personaltäthet i relation till alla dem man ska serva. Med hänsyn till befolkningsutvecklingen, att det blir fler äldre och därmed större behov i sjukvård och äldreomsorg, löneuppräkning och andra faktorer är personaltätheten lägre i dag, och det är en mycket tuff arbetsmiljö som bidrar till sjukskrivningar. Man kan se inte bara en klyfta mellan rik och fattig utan också ett jämställdhetsproblem. Inkomsterna fördelas orättvist. Kvinnorna har fått mindre, och det är också fler kvinnor som i dag blir sjukskrivna, inte minst i offentlig sektor, där det är en väldigt tuff arbetsmiljö. Det regeringen har gjort har bidragit till att klyftorna har ökat. Man borde i stället gå i andra riktningen. Det argument som används är att det är nödvändigt att sänka skatterna för jobbens skull, för att få ned arbetslösheten. Men arbetslösheten har i stället gått upp under den här tiden och stabiliserat sig på en nivå av massarbetslöshet kring 8 procent. Detta är inget hållbart argument för att fortsätta den här politiken. Man kan också se att det är fler som har gått från a-kassa och sjukförsäkring till socialkontor. Det sker när man blir utförsäkrad eller inte har haft råd att betala den höga avgiften. Det innebär en ökad kostnad för kommunerna. Man blir alltså inte av med kostnaden, utan den hamnar i stället på kommunerna, och då blir det svårare att bekosta skola, barnomsorg, äldreomsorg och allt annat. De som inte är berättigade till försörjningsstöd blir försörjda av anhöriga. Det blir fråga om en osynlig fattigdom, men den är reell för de familjer som berörs. En partner får försörja den som har blivit arbetslös eller sjuk. Det blir en enda person som ska försörja hela familjen. Vuxna barn försörjs av sina föräldrar eller bor hemma hos sina föräldrar därför att bostadspolitiken har havererat. Det finns stora problem.
Herr talman! Finn Bengtsson tog upp de mätningar som görs av inkomstskillnader mellan olika länder i sitt inlägg. De samlade effekterna av den förda politiken innebär att Sverige har den lägsta inkomstskillnaden mellan olika personer inom hela OECD-området. Det här är viktigt, och vi har skäl att vara stolta. Detta bygger på det Peter Persson i sitt första inlägg beskrev som en generell politik när det gäller skola, hälsovård och sjukvård, det vill säga att vi har satt kampen mot arbetslösheten högt. I det ljuset ska vi se de åtgärder som regeringen har vidtagit i fråga om skattesänkningar på arbetsinkomster. De beräknas ha resulterat i ytterligare ca 120 000 personer i arbete. Sedan Alliansen tillträdde är det fråga om ytterligare 250 000 personer i arbete. Det är mycket goda effekter. Det blir goda effekter för enskilda personer och större skatteintäkter. Då kan vi satsa på områden där det finns utmaningar. Jag beskrev redan i mitt första svar de satsningar som har gjorts inom hälso och sjukvården, inom äldreomsorgen och det sociala området i stort. När inflationen räknas bort är det fråga om massiva satsningar. På bara hälso och sjukvårdens område - inflationen borträknad - är det fråga om ökningar av resurserna med över 10 procent. Mina socialdemokratiska vänner försöker - naturligtvis på tryggt avstånd från verkligheten - beskriva hur det ser ut i Sverige i dag. De målar en bild som inte existerar men som de önskar finns där eftersom det skulle ge mer tryck åt den egna argumentationen. Sverige är kanske världens mest jämlika land. Det har vi all anledning att arbeta vidare med. Peter Persson ställer ett antal frågor. Jag vet hur det brukar vara om jag inte tar mig an de många frågor som har tagits upp. Då heter det att jag ännu inte har besvarat frågorna. Är a-kassan skadlig? Nej, a-kassan är nödvändig. Vi vill ha en ordning där det går att ställa om om man förlorar sitt arbete för att sedan komma till ett nytt arbete. Det råder en bred samstämmighet om detta i Sveriges riksdag. Finns det problem med sjukförsäkringen? Ja. Har det alltid funnits problem med sjukförsäkringen? Ja. Jobbar vi med att åtgärda bristerna? Ja, är svaret på den frågan också. I dag finns en sjukförsäkring som inte systematiskt placerar människor i långvarigt utanförskap och förtidspension, som under den socialdemokratiska tiden. Var det människovärdigt? Var det sunt med 140 personer som förtidspensionerades dag ut och dag in under tio års tid? Nej, det tycker inte jag. Vi har ändrat på det. Vinstjakten i äldreomsorgen, talar Peter Persson om. Jag vill bedriva en klappjakt på kvalitetsbrister oavsett vem som utför äldreomsorgen eller sjukvården eller driver skolan. Peter Persson är, precis som alla vänsteranhängare, helt fixerad vid ägarformer och marginaler. Jag är fixerad vid kvalitet. Där kvaliteten brister, vare sig omsorgen är utförd av offentliga utförare eller av privata utförare, ska vi slå ned på bristerna. Vi har gjort mycket i fråga om det Peter Persson kallar barnfattigdom. Andelen barn under 18 år med mycket låg materiell standard är för svensk del lägst i EU, och den andelen har halverats sedan 2006. Sverige står väl rustat. Vi saknar inte utmaningar, men vi står väl rustade.
Herr talman! Socialministern är påfallande nöjd. Jag har haft några debatter i kammaren om den ekonomiska och sociala utvecklingen. Göran Hägglund låter nästan som Anders Borg och Peter Norman. De är hyggligt nöjda när massarbetslösheten biter sig fast. Arbetslöshetsförsäkring är bra, säger Göran Hägglund. Utmärkt! Ändå har ni pulvriserat den så att bara var tionde arbetslös i dag har en arbetslöshetsförsäkring så som den var tänkt. Jag upprepar frågan: Tror socialministern att arbetslösheten ökar om man förbättrar arbetslöshetsförsäkringen? Det som i stället expanderar i dag i samhället är försörjningsstödet. Det plågar enskilda människor att göra sig av med tillgångar och sälja egendom innan försörjningsstödet är tillgängligt. Inom välfärden är sanningen den att 10 000 personer har tappats under era regeringsår. Det finns i dag ungefär 124 offentligt finansierade anställda per 1 000 invånare. Under den socialdemokratiska regeringstiden, efter budgetsaneringen, var det 130. Det är en betydande skillnad. Jag tror att Göran Hägglund lite har börjat inse problemen med välfärdens finansiering efter de omfattande skattesänkningarna. Jag skulle gärna vilja höra socialministerns kommentar om hur man på Socialdepartementet under två år jobbade med att försöka få till stånd en parlamentarisk utredning om finansieringen av välfärden. Den som gavs i uppdrag att skriva utkastet till utredningen har beskrivit hur det hela tiden var nya bud om åt vilket håll departementet ville gå. Man hade inte ens tänkt igenom vad man ville ha gjort. Då är det svårt att skriva direktiv, enligt Stig Orustfjord. Utredningen stoppades av Finansdepartementet. Den skulle kunna hota fortsatta skattesänkningar. Tog socialministern strid för att försöka säkra resurser till välfärden? Det var fråga om de välfärdsverksamheter som i dag hotas och äventyras på grund av skattesänkningspolitiken. Min fråga om förändringen i välfärden som riktas mot enskilda understryks av debatten i kammaren i maj och det beslut som beklagligtvis fattades. Barn i hushåll som under sex månader har fått försörjningsstöd får gå till kommunen och be om att få en fritidspeng. Det är så långt bort från generell välfärdspolitik där ingen utpekas. Det är närmare 40-tal och 30-tal än ett modernt samhälle. Jag ställde en fråga om Silver Life. Företaget etablerar sig i en kommun och rekryterar boende till äldreboendet. Därefter får de köpa tillval på alla områden. Tycker Göran Hägglund att Silver Life-konceptet är värdigt att generellt välfärdssamhälle?
Herr talman! Det blir tydligt i debatten att traditionell socialdemokratisk retorik står mot fakta från socialministern och Socialdepartementet om hur Sverige har utvecklats. Visst har rika blivit rikare, men det har också de 10 procenten med den lägsta inkomsten blivit. Det är ett förlopp som kan spåras tillbaka i tiden. Tack vare oftast en bra finanspolitik i Sverige och att landet har haft ett demokratiskt styrt samhälle med fred har hela befolkningen utvecklats och fått det bättre. Hur är det då med klyftorna? Jag nämnde den så kallade Gini-koefficienten. Sverige är bäst av OECD-länderna, inräknat det generösa och viktiga trygghetssystemet som vi finansierar tillsammans. Där ligger Sverige på en siffra omkring 0,2 medan de flesta jämförbara länder ligger på 0,3. Ju högre siffran är, desto sämre är det med klyftorna och desto större blir spridningen. Det är intressant att notera att Socialdemokraterna under alla regeringsår har legat fast vid den typen av klyftor. I de flesta jämförbara demokratier minskar klyftorna, men samtidigt finns det en balans i systemet. Det finns drivkrafter för arbete, företagande och risktagande som gynnar allas vår välfärd. Till sist om sjukvården, denna sista socialistiska bastion där man vill ha enfald i stället för den mångfald som socialministern nämnde att Alliansen har tillskapat. Det bygger på att vi ser valfriheten och rättigheterna för patienterna att få vård som viktigare än att landstingen har skyldigheten att utföra vården efter eget gottfinnande, som oftast leder till att man ransonerar med vård. Människor får inte komma till tals med sina egna önskemål. Valfrihet, mångfald och rättigheter för patienterna står mot Socialdemokraternas fantasilöshet.
Herr talman! En bild av hur det står till med klyftorna och fattigdomen i Sverige kan man få när man betraktar välgörenhet. Jag har bland annat besökt välgörenhetsprojekt i Maria kyrka i Malmö. Där vittnar de om att det under de senaste tio åren har varit en enorm ökning av hjälpsökande. Människor kommer för att få det mest grundläggande i livet. De får matpaket och kläder. Det är framför allt barnfamiljer, ungdomar och pensionärer som kommer dit. När vi tittar på gruppen pensionärer kan vi se att klyftan har ökat när det gäller skatten. Vi kan också se att försämringarna i sjukförsäkringen har drabbat pensionärer på det sättet att väldigt många kvinnor är utslitna. Många har jobbat i offentlig sektor, men eftersom de inte längre får vara sjukskrivna - det är ju hårda krav för att få vara sjukskriven - går de i pension för att över huvud taget kunna försörja sig. Det kan man göra från 61 års ålder. Men det blir skillnad i pension när man går vid 61 i stället för vid 65 eller till och med vid 67. Det blir en fattigdomsfälla för de här kvinnorna, som redan som det är riskerar att få en låg pension. Många har jobbat deltid i låglöneyrken. Om man dessutom går tidigare i pension för att man inte får lov att vara sjukskriven har man ingen vidare inkomst fram till pension och en usel inkomst som pensionär. I dag ligger var tredje pensionär i Sverige under fattigdomsgränsen. Bland kvinnor är det varannan pensionär. Det här är en allvarlig utveckling. Det ser inte så ljust ut. Tilläggsförsäkringarna ökar explosionsartat när folk tappar förtroendet för de offentliga försäkringarna. Jag hoppas att ministern ser de här varningstecknen och agerar.

Herr talman! Göran Hägglund är en alldeles utmärkt karl. Det jag tycker är synd är att Kristdemokraterna köper Moderaternas retorik fullt ut. Det är klart att det finns stora bekymmer i samhället. Det kan vara svårt för en regering att erkänna att det finns bekymmer. Man kanske vill omskriva dem. Det kanske ligger i politikens natur - vad vet jag? Jag var tvungen att gå upp i debatten när statsrådet frågade vem som känner verkligheten. Alla lever vi med var sin verklighet. Den verklighet jag ofta möter vid mina besök är att det alltid finns någon är i fas 3. I dag finns det 35 500 inskrivna i fas 3. Av dessa har 4 300 ingen ersättning; de har ingen ekonomi. Det är klart att fattigdomen ökar i den gruppen. En annan fråga är om klyftorna verkligen ökar eller inte. När vi jämför den tiondel som har de lägsta inkomsterna med den tiondel som har de högsta inkomsterna kan vi se att klyftan har ökat under er regeringstid. Det är bara så; det är ingenting att hymla om. Klyftan i lönerna mellan män och kvinnor har också ökat. Så är det. Vi såg ett tv-inslag om medellivslängd i förhållande till att man åker tunnelbana. Medellivslängden sjunker med sex år. Det är klart att det finns stora skillnader. Det kan vi väl erkänna och säga att vi vill göra någonting åt det. En del säger att jobbskatteavdraget enligt några bedömare har gett 120 000 nya jobb. Det är ingenting som statsrådet kan belägga. Av de 250 000 jobb som tillkommit kom 150 000 under högkonjunkturen i början av er regeringsperiod. Det fylldes på med ungefär 70 000 nya jobb året därpå. Sedan kom krisen. Det är inte mycket att stoltsera med 250 000 nya jobb på åtta år. Det är inte mycket per år heller. Vi måste kunna ta varandra i hand och säga för det första att det finns stora bekymmer ute i samhället och för det andra att klyftorna har ökat. Jag har ingen slips på mig, men jag kan skaffa en slips så kan vi slå vad om en slips, statsrådet och jag. Har den fattigaste tiondelen kommit närmare den rikaste tiondelen när det gäller inkomster i det här landet? Jag vet svaret; svaret är nej. Om statsrådet är beredd att anta vadet ska ha få en riktigt fin slips om jag förlorar.
Herr talman! Det finns många saker att resonera om i det som har sagts här. Jag uppskattar det tonläge som Raimo Pärssinen hade i sitt inlägg. Jag säger inte, och ingen av debattörerna har sagt det, att Sverige är perfekt, att alla problem är lösta och att det inte återstår några utmaningar. Vi har ständiga utmaningar att hantera, och det kommer nya som vi i dag inte riktigt kan förutse men som vi kommer att möta i morgon. Jag tror att den politiska debatten vinner på om man närmar sig de här frågorna på ett sätt att man kan vara någorlunda nyanserad, någorlunda verklighetsbaserad och någorlunda inriktad på att försöka hitta gemensamma lösningar, eller för den delen ha olika uppfattningar, för det är också klargörande i en debatt. Men om man för en debatt enbart i syfte att misskreditera hur Sverige ser ut och att svartmåla effekterna av den politik som förs tror jag att vi har väldigt svårt att möta varandra. Då blir det en polarisering som jag inte tror att svenska folket vinner på, som jag inte tror att politiken vinner på och som jag inte tror leder till de många lösningarna. Det är ändock några saker som jag behöver polemisera om. En av dem handlar om inkomstskillnader, alltså inkomstspridningen. Det här mäts väldigt noggrant och är naturligtvis någonting att hela tiden hålla ögonen på. Där måste vi alla erkänna att samhället förändras på det viset att för en viss grupp med hög utbildning eller ett speciellt kunnande, med hela världen som arbetsmarknad, öppnas fantastiska möjligheter. De kan tjäna hur mycket pengar som helst. För den som däremot bor i en bruksort där det inte erbjuds några jobb och som inte har klarat sig genom skolan är tillvaron betydligt tuffare. Det här riskerar att dra isär Sverige, och det måste vi se. Jag vill ändå säga att utvecklingen under åren från 1993 fram till 2013, som är det sista året som vi har siffror på, visar att 90 procent av ökningen när det gäller inkomstspridningen skedde under socialdemokratiska regeringsår. Vi tar ansvar för vår del, självklart. Men jag vill måla upp den här fonden och förklara att vi har en del utmaningar att kämpa med som inte fanns på 50 eller på 60-talet, utmaningar som vi oavsett partifärg måste möta. Då tror jag inte att vi tjänar på att försöka misskreditera eller måla saker och ting svartare än vad de faktiskt är. Vi ska konstatera problemen gemensamt och fråga: Vad har vi att göra? Vad borde vi göra för att ta oss an problemen? Vi ska komma ihåg - och det vet alla i kammaren - att Sverige är ett litet land i Europas periferi som är extremt exportberoende. Trots detta har sysselsättningen ökat med 250 000. Kanske finns det något enstaka land i EU - jag vågar inte säga det hundraprocentigt - som har klarat det bättre. Men vi har trots förutsättningarna gått igenom det här hyggligt torrskodda. Vi har klarat det bra genom en förnuftig politik. Vi har samlat i ladorna, och vi har kunnat expandera de offentliga budgetarna i tider av kraftiga nedgångar för att Sverige ska kunna ta sig över till tryggare mark. Vi har klarat dessa år bra. Det är inte så att det inte har uppstått några problem, men vi har klarat dessa år fantastiskt bra. Låt oss konstatera det tillsammans och fundera omkring de utmaningar som vi har: Hur tar vi oss an det, herr talman?
Herr talman! Avsikten med min interpellation var att föra en principiell debatt om två saker. Den första är den generella välfärdspolitikens fördelar mot fattigpolitik. Jag ger flera exempel på hur det i dag utvecklas en fattigpolitik, där åter den som har minst resurser får komma och be. I detta fall är det barn som lever i hushåll med försörjningsstöd. Efter sex månader kan man gå och knacka på och få en fritidspeng. Varför inte ett förbättrat barnbidrag? Varför inte rätten till ett arbete? Den andra principiella frågan handlar om er privatiseringsiver, ert bejakande av vinstjakten i välfärden. Socialministern har på sitt departement ett färdigt förslag att man med tvång ska driva igenom att varje kommun ska öppna ekonomikontoret för riskkapitalister att komma in, ta för sig och starta verksamheter. Tvångsprivatisering är på gång. Dessa två principiella debatter om fattigpolitik och om vinstjakt vill inte socialministern föra. Då startar han sin statistikmaskin och vräker ut massor av statistik som det är oerhört svårt att debattera mot. Men det handlar om de här två principerna. Socialministern har nu möjlighet att säga att han vill bort från fattigpolitiken och säga nej till privatiseringar och Silver Life-lösningar i välfärden. Den förutsättningen har socialministern nu.

Herr talman! Nej, jag vill inte polemisera. Jag vill inte dra på gentemot Göran Hägglund. Det vill jag faktiskt inte göra. I en debatt som jag hade med finansministern här tidigare kallade han mig brutal när jag beskrev hur min kamrat Kent Öst i Gävle vid 61 års ålder var tvungen att flytta hem till sin gamla mamma därför att han blev utförsäkrad, samtidigt som finansministern genomförde de riktigt stora skattesänkningarna för dem med stora tillgångar, stora inkomster, egendomar eller kapital. Då blev jag kallad brutal. Jag tycker inte att det var brutalt att göra den jämförelsen. Det var en bild direkt från verkligheten. OECD har konstaterat att klyftorna har ökat snabbast i Sverige sedan 2006. Så är det ju - det vet vi. Man kan väl inte bara säga att det kanske inte är så. Men det är faktiskt så - det har också redovisats i tidskrifter runt om i Sverige. Jag såg ett trevligt reseprogram från BBC, herr talman, om en kille som besökte Sverige. Han åt surströmming och gjorde det som vi brukar göra i Sverige. Det var trevligt. Han hade varit här tidigare, och han kunde konstatera att Sverige har blivit annorlunda, att det har gått i en viss riktning. Han konstaterade i programmet att inkomstklyftorna har ökat, att det finns ett större inslag av främlingsfientlighet och så vidare. Bilden av Sverige har förändrats även i andra länder i Europa. Vi går inte åt rätt håll. Då är frågan: Kan vi inte komma överens mellan Kristdemokraterna och Socialdemokraterna om att vi höjer a-kassan? Det är också ett skydd mot fattigdom. Det vill ju ni också. Kan vi inte göra det gemensamt? Och sedan till frågan: Ska vi byta slips eller inte?
Herr talman! Jag ska säga några korta ord med anledning av Peter Perssons resonemang. I fråga om generell politik eller det som Peter Persson kallar fattigpolitik står Sverige för en generell politik. Vi har en generell välfärdspolitik. Men det innebär inte att vi inte gör en del saker utöver detta. Bostadsbidraget har till exempel funnits i alla tider, åtminstone i modern tid, och det har funnits som ett komplement. Den generella politiken är grunden, men ibland gör vi extra insatser. Till det hör till exempel fritidspeng, som kommer att innebära jättemycket för barn som annars inte skulle få samma möjligheter som andra. Men skapa en jobbgaranti i stället då, säger Peter Persson. Ja, den politik som vi har fört, som jag har beskrivit, har inneburit 250 000 nya jobb. Er politik skulle innebära minus 80 000 jobb. Man måste försöka få det att gå ihop på något sätt. Vinstjakten pratar Peter Persson om. Jag vill ha kvalitet i fokus, och jag vill ha många utförare. Verksamhet som inte fungerar ska ytterst stängas ned, oavsett vem som driver den, oavsett om det är kommunen, en privat utförare eller en ideell organisation. Det är det som måste vara ingången - inte en jakt på vinster utan en jakt på kvalitet som inte är hög nog. Det är det vi måste ha för ögonen. När det gäller LOV är det uppenbart att Peter Persson försvarar politikers rätt att bestämma över människors huvuden, medan jag försvarar människors rätt att fatta egna beslut om sin egen tillvaro, också till exempel när man blir gammal. Det tycker jag att det är viktigt att slå vakt om. Här finns naturligtvis väldigt mycket mer att säga. Men jag vill påminna om det som jag nämnde i ett inlägg om inkomstspridningen när jag hör detta tonläge. Av den inkomstspridning som har skett sedan 1993 skedde 90 procent under socialdemokratiska regeringsår. Borde det inte få er att fundera lite grann: Vad är det egentligen som fungerar?